Fru talman! Anders Forsberg har frågat landsbygdsministern dels om han kommer att verka för att det kommer att ske en översyn, en så kallad kontrollstation, av dieselbeskattningen för jord och skogsbruket under 2015, dels om ministern rent principiellt anser att dieselskatten för jord och skogsbruket bör likna våra europeiska grannländers, just i den avsikten att förstärka det svenska jord och skogsbrukets konkurrenskraft. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. I klimat och energipropositionerna från 2009 anges att en kontrollstation genomförs 2015 i syfte att analysera den faktiska utvecklingen av energibalans och kostnader samt klimatpåverkan i förhållande till målen. Just nu pågår arbete med att ta fram underlag inför denna kontrollstation 2015. I kontrollstationen ska måluppfyllelsen för etappmålet för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, målen för förnybar energi och energiintensitetsmålet till 2020 redovisas till riksdagen. Det är viktigt att även jord och skogsbruket fortsätter att arbeta för att minska sina fossila utsläpp av växthusgaser. Med hänsyn till den utsatta konkurrenssituationen som det svenska jord och skogsbruket för närvarande befinner sig i kompenseras dock näringarna för den förslagna höjningen av energiskatten på dieselbränsle 2016. Avgörande för landsbygdens konkurrenskraft och utveckling är en väl fungerande kunskapskedja som omfattar utbildning, forskning, innovation, försöksverksamhet och rådgivning. Innovation och export är nyckelfrågor för regeringen i arbetet med att stärka det svenska jord och skogsbrukets konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. Tredje vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.